Herr talman! De senaste årens ekonomiska kris och borgerliga politik har drabbat vanliga löntagare hårt. Det är utan tvivel låginkomsttagarna och barnfamiljerna som har drabbats allra värst av de flerdubbla effekterna av inflationen, de ökade kostnaderna för mat och hyror, den borgerliga skatteoch fördelningspolitiken och de otillräckliga lönehöjningarna. I den situationen är det mycket olyckligt att man under denna tid tillåtit en fortgående försämring av bostadsbidragen, som trots många brister dock är den enda och hittills bästa form vi har för riktat stöd till de mest utsatta grupperna. De borgerliga regeringarna brukar varje år i januari presentera en skrytstatistik över påstådda förbättringar av bostadsbidragssystemet. Men sanningen är att bostadsbidragen för varje år svarar för en allt mindre andel av bostadskostnaderna och att allt fler förlorat sina bostadsbidrag utan att för den skull ha fått en högre reallön eller levnadsstandard. Det framgår av utskottets betänkande och av bostadsstyrelsens petita att 89 000 hushåll eller 18 26 har förlorat sina bostadsbidrag mellan december 1976 och maj 1979. De allra flesta eller 75 000 är barnfamiljer. Många fler har fått kraftigt försämrade bidrag. Socialdemokraterna har år efter år motsatt sig dessa försämringar, men våra förslag har regelbundet avvisats av de borgerliga partierna. Vi har nu kommit till den situationen att de ackumulerade försämringarna under flera år är så stora att det inte finns någon möjlighet att i ett enda steg ta igen flera års försyndelser. Just denna mycket allvarliga situation gör det nödvändigt att jag, innan jag går in på de krav vi ställer i detta sammanhang, gör ett par principiella markeringar för socialdemokratins räkning: 1. Vi anser det nödvändigt att åtgärder för att hålla nere hushållens hyreskostnader ges en framskjuten plats i en samlad ekonomisk politik på det sätt som vi har utvecklat i våra partimotioner om bostadspolitiken och den ekonomiska politiken och i vår reservation till finansutskottets betänkande om den ekonomiska politiken. Vi återkommer till de frågorna när utskottets betänkande om bostadspolitiken behandlas om några veckor. 2. Vi är medvetna om att det finns brister i det nuvarande bostadsbidragssystemet som vi måste ta itu med. Men vi anser att detta stöd måste utnyttjas och bibehållas så länge vi inte har något annat och bättre att sätta i stället. Detta har vi bestämt uttalat i reservation 1, där vi säger: ”I avvaktan på att nu pågående utredningsarbete färdigställs och att resultatet därav föreläggs riksdagen bör inga sådana förändringar inom nuvarande system företas som medför att den principiella inriktningen och effekterna därav för de berörda grupperna väsentligt påverkas.” Herr talman! Den ekonomiska nödsituation som den borgerliga politiken försatt oss alla i har tvingat oss att i år inskränka oss till att kräva endast ett par från social synpunkt mycket angelägna förbättringar, nämligen att nedre inkomstgränsen höjs till 40 000 kr. för barnfamiljer, och att nedre inkomstgränsen även i fortsättningen skall vara lika för familjer med en och två föräldrar. Tillsammans motsvarar dessa krav en kostnad på 50 milj.kr. Som jag nyss framhöll har ett mycket stort antal hushåll — främst barnfamiljer — förlorat eller fått starkt försämrade bostadsbidrag, bl.a. därför att inkomstgränserna inte höjts i takt med de nominella löneökningarna. Det innebär att bostadsbidragen numera minskar eller upphör vid en levnadsstandard som för bara några år sedan ansågs motivera ett rejält bostadsstöd. Effekterna kan också utläsas ur de kraftiga besparingar för stat och kommun och motsvarande försämringar för bidragsmottagarna som enbart de oförändrade inkomstgränserna medför. Enbart i år motsvarar dessa oförändrade inkomstgränser ungefär 300 milj.kr. i minskade utgifter för staten och ca 400 milj.kr. i minskade bostadsbidrag. Störst betydelse i detta sammanhang har den nedre inkomstgränsen, som inte höjts på flera år. Enligt bostadsstyrelsen skulle den behöva höjas med 4 000 kr. för barnfamiljer och 3 000 kr. för hushåll utan barn enbart för att motsvara den nominella inkomstutvecklingen mellan 1978 och 1979. Vårt förslag om en höjning med 2 000 kr. till 40 000 kr. för barnfamiljerna måste därför ses som ett absolut minimum. Herr talman! Förslaget att sänka gränsen för oreducerat bidrag från 38 000 till 30 000 kr. för ensamföräldrar har upprört oss djupt! Det är både orättfärdigt och illa genomtänkt! Vi kan inte tolka förslaget som annat än uttryck för undfallenhet mot den moderata fördelningspolitiken och den vulgärpropaganda som i flera år bedrivits mot ensamföräldrarna. Enligt denna propaganda skulle ensamföräldrar utgöra en i förhållande till andra grupper orättvist gynnad grupp. Och visst kan man, om man jämför förhållandet för olika familjer med samma och relativt höga inkomst, komma till ett sådant resultat. Det är inget tvivel om att i inkomstlägen som ligger över medelinkomstnivån är ensamföräldrar gynnade av olika regler om skatter, underhållsbidrag och bostadsbidrag. Det är bara det att det knappast finns några ensamföräldrar i sinnevärlden som har sådana höga inkomster. Verkligheten är att den helt övervägande delen av ensamföräldrarna redovisar väsentligt lägre inkomster än familjer med två föräldrar, vare sig båda eller enbart den ena förvärvsarbetar. I maj 1979 hade 62 90 av ensamföräldrarna en inkomst under 40 000 kr. och 92 96 en inkomst under 60 000 kr., medan 88 90 av tvåföräldersfamiljerna tjänade över 40 000 kr. De förmåner som ensamföräldrarna har är därför i hög grad motiverade för att ge dem en någorlunda dräglig levnadsstandard. De försämringar som nu genomförs motsvarar drygt 1 000 kr. per år eller 100 kr. i månaden. De drabbar med full effekt en fjärdedel av alla ensamföräldrar eller 30 000 hushåll som har en inkomst mellan 30 000 kr. och 40 000 kr. Det totala antal som drabbas av någon form av försämringar är långt större. Ensamföräldrar med tonårsbarn som är berättigade till studiestöd drabbas ännu hårdare, eftersom motsvarande försämring föreslås när det gäller studiestödet. En ensamförälder med två tonåringar i gymnasiet drabbas i ett slag och fullständigt oförberedd av en försämring på ungefär 2 500 kr. om året eller 200 kr. i månaden. Detta är mycket allvarligt med tanke på att barn till lågavlönade ensamföräldrar redan är kraftigt överrepresenterade bland dem som inte skaffar sig någon ordentlig utbildning eller som tvingas nöja sig med för kort utbildning. Detta har också påpekats i upprörda brev från Elevförbundet och från eleverna i många enskilda skolor. Men även för småbarnsföräldrar kan denna försämring tvinga fram drastiska förändringar som går ut över barnen. Sedan regeringsförslaget redovisades har många ensamföräldrar hört av sig för att få hjälp att avvärja vad de uppfattar som ett hot mot sin och barnens hela livssituation. De har nämligen för att orka med att ta hand om barnen på rätt sätt förkortat sin arbetstid — det är det som ofta förklarar deras låga årsinkomst. Eftersom den borgerliga lagstiftningen om rätt till ledighet för vård av barn inte inrymmer någon ersättning för förlorad arbetsförtjänst har underhållsbidragen och bostadsbidragen varit det som gjort det möjligt för lågavlönade ensamföräldrar att få ekonomin att gå ihop i en sådan situation. Ställda inför hotet av kraftigt försämrade bostadsbidrag ser sig dessa föräldrar, som mer än några andra behöver sextimmarsdagen, tvungna att återgå till full arbetstid. Jag tycker, herr talman, att det skulle strida mot allt vad vi i högtidliga sammanhang talar om när det gäller barns och ungdomars levnadsvillkor om detta skulle behöva ske. Självklart strider det också mot de allmänna riktlinjer för bostadsbidragen som både bostadsministern och utskottet uttalar sig för: att bostadsbidragen i första hand skall gå till hushåll som har de största behoven. Att förslaget är illa genomtänkt märks också i motiveringarna och konstruktionen i övrigt. Det är ju t.ex. obegripligt att bostadsministern hänvisar till gällande trångboddhetsnorm när hon avvisar en differentiering i förhållande till varje barn men inte tar hänsyn till att samma trångboddhets norm anger samma behov av bostad för familjer med en och två föräldrar. Det är också obegripligt att bostadsministern föreslår att hänsyn till underhållsbidraget bara skall tas när det gäller ensamförälder, medan sammanboende eller gifta skall kunna uppbära underhållsbidrag eller bidragsförskott utan att det påverkar bostadsbidraget. Orättvisan häri har också påtalats i en centerpartistisk motion. Vi kan inte begripa hur utskottet kan avvisa den. Vi yrkar därför bifall till den motionen i våra reservationer, och vi hoppas att det skall finnas borgerliga ledamöter med tillräckligt av hjärta och rättskänsla för att stödja detta krav. Inte minst gäller denna vår förhoppning naturligtvis motionärerna själva. Till sist: Bostadsministern och utskottsmajoriteten menar att förslaget innebär ett tillmötesgående av ett tidigare riksdagsbeslut. Det beslutet var en lotterivinst för en borgerlig reservation våren 1976. Sedan dess har riksdagen våren 1977 enhälligt godkänt det dåvarande och nuvarande ansvariga statsrådets förslag att detta tidigare riksdagsbeslut inte skulle föranleda någon ändring. Därefter har en enhällig riksdag våren 1979 krävt en översyn av bostadsbidragssystemet. Denna översyn pågår nu i bostadsbidragskommittén, som med anledning av riksdagens enhälliga uttalande för mindre än ett år sedan har till första uppgift att se över de regler som gäller för inkomstprövningen i syfte att finna bättre och rättvisare begrepp än de nuvarande. Kommittén uppmanas särskilt att samråda med socialpolitiska samordningsutredningen, ensamförälderkommittén och studiestödsutredningen. Jag tror, herr talman, att det har framgått att det hade varit klokt att avvakta det arbetet. Men riksdagen har nu en möjlighet att genom att bifalla de socialdemokratiska reservationerna rätta till regeringens misstag och se till att dessa frågor får prövas i vanlig ordning i den nu arbetande utredningen. Det är, herr talman, viktigt att detta illa genomtänkta och socialt orättfärdiga förslag avvisas. Herr talman! Jag yrkar bifall i första hand till reservationerna 1, 2 b och 3 a. Det innebär att nedre inkomstgränsen höjs till 40 000 kr. och fastställs till att vara lika för enoch tvåföräldersfamiljer. I andra hand yrkar jag bifall till reservationerna 2 a och 3 b. Det innebär att nedre inkomstgränsen behålls vid 38 000 kr. men sätts lika för enoch tvåföräldersfamiljer. I båda fallen innebär beslutet bifall till centermotionen 1495 och avslag på regeringens och utskottsmajoritetens förslag om olika inkomstgränser för ensamstående föräldrar och tvåföräldersfamiljer.

Herr talman! Under det senaste året har bostadskostnaderna stigit snabbare än priserna i allmänhet. Detta konstaterar också bostadsministern i årets budgetproposition. En väsentlig orsak till den ogynnsamma hyresutvecklingen anges vara de kraftigt ökade bränslekostnaderna. Dessutom har hyreshöjningarna på grund av den långsamma inkomstutvecklingen inneburit att bostadskostnaden kommit att ta en allt större del av hushållens konsumtionsutrymme i anspråk. Kraftigt förbättrade bostadsbidrag är därför nödvändiga för att ge barnfamiljer, låginkomsttagare och övriga samhällsgrupper med stor försörjningsbörda möjlighet att erhålla en god bostad eller efterfråga en bättre. De skillnader i hushållens bostadsstandard som finns undanröjs emellertid inte genom enbart ökade bostadsbidrag utan självfallet främst genom en förändrad bostadspolitik. Vänsterpartiet kommunisterna har under många år, bl.a. genom förslag i riksdagen, visat hur en sådan bostadspolitik skall utformas. Även i år lämnar vi i en särskild motion förslag om bostadspolitikens inriktning och uppläggning. I avvaktan på att denna politik genomförs är det emellertid nödvändigt att åstadkomma olika förbättringar av bostadsbidragen. Även om regeringen i budgetpropositionen föreslår vissa förbättringar i bostadsbidragssystemet, måste vi konstatera att många hushåll med låga inkomster kommer att få stora försämringar, om regeringens förslag i fråga om bostadsbidragens utformning för 1981 genomförs. Därför har vänsterpartiet kommunisterna föreslagit en rad förändringar i förhållande till regeringens förslag. Statskommunalt bostadsbidrag utgår med 80 96 inom vissa hyresgränser. Den nedre hyresgränsen — f. n. 450 kr. per månad i bostadskostnad — är gemensam för samtliga bidragstagare. Den övre hyresgränsen varierar med familjens storlek. I budgetpropositionen föreslås att den nedre hyresgränsen höjs från 450 kr”. till 500 kr. per månad. Detta innebär att borgerliga regeringar tre år i rad föreslagit höjning av denna gräns. Vi i vpk har tidigare alltid motsatt oss en sådan höjning och gör så även nu. Isolerat innebär höjningen att de som har bostadskostnader under den övre hyresgränsen får ett minskat bostadsbidrag med upp till 40 kr. per månad. De övre hyresgränserna varierar, som jag sade, med familjens storlek. I regeringsförslaget föreslås att dessa gränser höjs med ca 10 96 för år 1981. Denna höjning är enligt vår mening otillräcklig. Hyreshöjningarna kommer troligen att bli mycket kraftiga under det närmaste året, bl.a. beroende på de oljeprisökningar som kommit under hösten och vintern 1979-1980. Den höjning av de övre hyresgränserna som regeringen föreslår är alltså inte tillräcklig för att ge barnfamiljerna ett verkligt förbättrat bostadsstöd. Av bostadsstyrelsens anslagsframställning framgår att drygt hälften av barnfamiljerna i maj 1979 hade bostadsutgifter som översteg gällande övre hyresgränser. Andelen var högst för hushåll med två barn. Även om hänsyn tas till de justeringar som skett den 1 januari 1980 är de övre hyresgränserna både för barnfamiljer och för hushåll utan barn alltför låga. Bostadsstyrelsen har återigen föreslagit att de övre hyresgränserna differentieras för varje barn upp t.o.m. fem barn och inte som nu är desamma för ettoch tvåbarnsfamiljer resp. för treoch fyrabarnsfamiljer. Genom en differentiering per barn uppnås en bättre överensstämmelse mellan faktiska bostadsutgifter och familjernas utrymmesoch bostadsbehov.

Däremot föreslås att den nedre inkomstgränsen sänks från 38 000 kr. till 30 000 kr. för ensamstående med barn. Under perioden 1976-1978 har antalet bidragstagare minskat med ca 30 000. En undersökning visar att antalet bidragstagare i maj 1979 sjunkit ytterligare och då uppgick till ca 502 000 varav 412 000 var familjer med barn och ca 90 000 hushåll utan barn. En starkt bidragande orsak till att antalet bidragstagare minskar är att den nedre inkomstgränsen höjts i alltför långsam takt och inte motsvarat löneökningarna. Att mot bakgrund av dessa omständigheter inte föreslå några uppjusteringar av inkomstgränserna är ytterligare ett bevis på regeringens ovilja att medverka till att hushåll med låga inkomster får bostadsbidrag som bättre än f. n. täcker hushållens ökade bostadskostnader. Det är närmast otroligt att regeringen inte nöjer sig med att föreslå att inkomstgränsen för ensamstående med barn åtminstone skall vara oförändrad, utan föreslår att gränsen för denna grupp skall sänkas från 38 000 kr. till 30 000 kr., något som isolerat innebär att bostadsbidraget minskar med 100 kr. per månad. Vpk avvisar bestämt regeringens förslag om sänkta eller oförändrade inkomstgränser. Enligt vår uppfattning bör i stället inkomstgränserna höjas för samtliga grupper enligt följande. Den nedre inkomstgränsen höjs med 6 000 kr. till 44 000 kr. för hushåll med barn, och med 4 000 kr. till 33 000 kr. för hushåll utan barn. Den övre inkomstgränsen höjs med 6 000 kr. till 65 000 kr. Våra förslag innebär ett väsentligt bättre bostadsstöd för stora grupper bidragsberättigade. Dessa höjningar föreslog vi redan förra året i vår motion om förbättrade bostadsbidrag. Herr talman! Med detta yrkar jag bifall till vpk-motionen 1011.

Herr talman! Jag tror att vi alla är mycket medvetna om att vårt nuvarande skatteoch bidragssystem efter hand har kommit helt i otakt med tiden och i dag skapar ett helt ohållbart motsatsförhållande mellan vad som är samhällsekonomiskt riktigt och vad som upplevs som privatekonomiskt vettigt. Detta förhållande och den ekonomiska kris som hotar vårt land gör att frågan om att radikalt förändra vårt skatteoch bidragssystem måste få allra högsta prioritet. Skall vi klara de mycket stora ekonomiska belastningar som väntar den svenska ekonomin, så måste alla stimuleras till mycket kraftfulla insatser. Detta är inte möjligt om det inte upplevs meningsfullt att göra en extra insats. Om vi fördelar det troliga budgetunderskottet 1980/81 på alla arbetande svenskar så blir beloppet bortåt 15 000 kr. för var och en. Det behövs alltså en extra insats av var och en motsvarande mer än 1 000 kr. per månad om vi skall balansera budgetunderskottet. Det är mot denna bakgrund som motion 1979/80:399 skrevs, för att idémässigt redovisa en möjlighet att komma till rätta med ett bidragsproblem som diskuterats ganska mycket de sista åren — bostadsbidragen. Det har förekommit mycken kritik av fusket med bostadsbidragen. Stora kostnader har lagts ned på kontroll för att minska bidragsmissbruket. Dessutom ger nuvarande system sådana marginaleffekter att nettoeffekten av ytterligare arbetsinsatser i vissa fall t.o.m. blir negativ. Rolf Andersson och jag föreslår i motionen att bostadsbidragsansökan skall omformas och samordnas till en ”skattejämkningsansökan” och att bidragssökande skall få en skatteminskning motsvarande beräknat bostadsbidrag. I samband med beräkning av slutlig skatt justeras skatteminskningen till exakt belopp i förhållande till då helt känd inkomst, boendekostnad, familjeförhållande m.m. Om reduceringen varit för hög blir det restskatt, och om den varit för låg blir det återbäring. Den som råkar ut för oförutsedda inkomstbortfall eller hyreshöjningar får på detta sätt ett retroaktivt bostadsbidrag utan någon extra omprövning. Reduceringen sker med samma automatik, om inkomsten blir högre än beräknat. Resultatet av ett system enligt denna idé bör bl.a. bli: Möjligheterna till bidragsfusk försvinner, om man inte deklarerar falskt. Administrationen blir enklare och billigare. Hyran betalas med den egna lönen i stället för med bidrag. De offentliga utgifterna minskar. Sammantaget kan detta innebära mycket stora besparingar, som kan uppgå till flera hundra miljoner eller kanske t.o.m. något tusental miljoner. Utskottet har inte kommenterat förslaget, utan konstaterar bara att bostadsbidragskommittén har till uppgift att överväga de förslag som tas upp i motionen. Detta är i och för sig gott och väl och kan givetvis tolkas som ett visst instämmande i den avstyrkta motionen. Dock tror jag, med hänvisning till vad jag sade inledningsvis, att det hade varit värdefullt om utskottet hade understrukit vikten av att problem av den art som tas upp i motionen måste ges högsta prioritet. Givetvis kan det hävdas att bostadsbidragen är en detalj i ett stort och komplicerat bidragsoch skattesystem. Motionsförslaget rymmer dock en del nytänkande som kan få betydelse för bedömningar inom andra delar av systemet, och därför bör utredningen skyndas på för att man skall kunna se om idén är användbar. Herr talman! Jag har inget yrkande. Mitt anförande syftar i första hand till att peka på det ”jätteproblem” som vårt nuvarande skatteoch bidragssystem utgör och att alla goda krafter i detta hus borde samverka för att komma fram till konstruktiva lösningar som ger ett system där vad som är samhällsekonomiskt riktigt och upplevs som privatekonomiskt vettigt står i samklang. Herr talman! Jag tror inget ärende för denna kammare kan vara mer viktigt och brådskande!

Herr talman! Vår strävan måste vara att med bostadsbidragen stödja de hushåll som är trångbodda och de som har en stor försörjningsbörda. Då reglerna för bostadsbidragen genom åren blivit alltmer komplicerade tillsattes i mars 1979 en utredning som fick i uppdrag att se över bidragssystemet och ge förslag till ändringar. Syftet med översynen är att förenkla regelsystemet och administrationen utan att äventyra de bostadspolitiska och fördelningspolitiska målen. I den del av budgetpropositionen som civilutskottet har behandlat i sitt betänkande föreslås en höjning av både den nedre och den övre hyresgränsen. Förslaget innebär att stödet till barnfamiljerna i de flesta fall förbättras under 1981. Antalet barnfamiljer som nu är bidragstagare har minskat, en minskning som troligen till stor del beror på förbättrade kontrollmöjligheter samt på att allt fler kvinnor förvärvsarbetar och att inkomsterna för familjerna därigenom ökat. I vad gäller den bidragsgrundande inkomsten begärde riksdagen 1976 en ändring, så att underhållsbidrag och bidragsförskott skulle räknas som bidragsgrundande inkomst. Genom en differentiering av inkomstgränserna beroende på om det finns en eller två vuxna i familjen får vi en rättvisare fördelning. Det viktiga är att vi skiljer på begreppen inkomster och resurser. Vi ger ett betydande stöd till de ensamstående — med all rätt. Även med detta förslag har dessa hushåll resurser som hushåll med två vuxna inte har. Genom den konstruktion som valts har också flerbarnsfamiljerna gynnats, även de ensamstående med många barn. Detta är befogat, då enbarnsföräldern rimligen har större möjlighet att öka sin inkomst genom en ökad arbetsinkomst. Genom en omfördelning av tillgängliga resurser ges också ett ökat stöd till de hushåll där det finns två vuxna och många barn. Det är hushåll som hittills haft det mycket bekymmersamt och där inkomsten har behövt vara mycket hög för att man skulle komma upp till existensminimum. Om avdraget för förvärvskälla överstiger 4000 kr. läggs i dag det överskjutande beloppet till den taxerade inkomsten. Nu föreslås att underskottet i sin helhet skall räknas med. Det är rimligt, då man annars kan få bostadsbidrag på grund av alla typer av räntor, t.ex. konsumtionskrediter. Då avsikten med stödet skall vara att stödja de hushåll som är trångbodda och har en stor försörjningsbörda är detta enligt utskottet en acceptabel ändring. En höjning av det statliga bostadsbidraget föreslås med 360 kr. per barn och år. Detta tillstyrks av utskottet, liksom det tillstyrkte de höjningar som skedde 1978 och 1979. Det finns naturligtvis, som här i kammaren har anförts, brister i systemet. Hade det varit ett bra system, hade bostadsbidragskommittén varit onödig — och det är den definitivt inte. De brister som det talas om i centermotionen 1495 kommer givetvis att beaktas. Även det som anförs i motionerna 399 och 1518 kommer att gås igenom och övervägas. Vid behandlingen här i kammaren av detta betänkande bör man ha i minnet att samma regel som gäller för utredningen måste gälla här, nämligen att förbättringar måste föreslås inom de ramar vi har möjlighet att bestämma. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till civilutskottets hemställan på alla punkter.
Herr talman! Jag vet inte om Kerstin Ekmans avsikt var att försöka motbevisa min beskrivning av de faktiska förhållandena. Om detta verkligen var avsikten vill jag påstå att hon misslyckades. Hela resonemanget om att ensamföräldrarna skulle ha kraft att klara en sådan här försämring och skulle vara orättvist gynnade bygger på fiktionen att ensamföräldrar i allmänhet har samma inkomst som familjer med två föräldrar. Men så är det ju inte. Det är ett mycket betydande gap mellan dessa kategorier. Det är en skillnad i årsinkomst på i genomsnitt 20 000-25 000 kr. mellan å ena sidan ensamföräldrar och å den andra hushåll med två föräldrar varav en hemarbetande. Väljer man ensamföräldrar och hushåll med två förvärvsarbetande uppgår den genomsnittliga skillnaden i årsinkomst till 40 000-45 000 kr. Ensamföräldrarna är alltså inte i en orättvist gynnsam situation. Det är i stället så, att det stora flertalet, 62 26, som tjänar mindre än 40 000 kr. och som med full kraft skulle drabbas av denna reduktionsregel har så låga inkomster att de nuvarande bostadsbidragen är oundgängligen nödvändiga för att de skall kunna klara sitt uppehälle. Det är det som det handlar om. Och det är därför det är så orimligt att genomföra denna förändring. I synnerhet är det orimligt att genomföra den med förbigående av de överväganden som skall göras i bostadsbidragskommittén. Varför var det så nödvändigt att göra denna förändring nu, med ett — mot praxis — förbigående av denna kommitté? Kommittén kunde väl ha fått pröva på vilket sätt man skulle anpassa reglerna så att de blev mer rättvisande än de är i dag. Jag är övertygad om att det inte skulle leda till en sådan förändring som den som regeringen nu har föreslagit. Däremot tror jag att för den lilla gruppen högavlönade ensamföräldrar hade man kanske kunnat föreslå någon förändring, men däremot icke för den stora grupp av utomordentligt utsatta föräldrar och barn som drabbas av denna förändring. Å andra sidan skall då ett hushåll med två föräldrar med väsentligt högre inkomst enligt detta förslag få fortsätta att ha underhållsbidrag eller bidragsförskott utan att det alls påverkar bostadsbidragets storlek. Detta är dåligt, och det är orättfärdigt. Och Kerstin Ekmans inlägg har på intet sätt kunnat tillbakavisa den kritiken mot regeringsförslaget.
Herr talman! Egentligen borde det vara så att det inte alls skulle behövas några bostadsbidrag. Om man hade fört en annan bostadspolitik skulle vi ha sluppit dem. Men så som man har fört bostadspolitiken och den ekonomiska politiken i övrigt är det helt nödvändigt att bostadsbidragen finns. Det är också nödvändigt att de höjs på ett helt annat sätt än som regeringen föreslår. Att bara justera dem med 10 96 räcker absolut inte, när man vet hur höga — som jag förmodar — hyreshöjningarna kommer att bli. Jag tycker att förslaget att sänka inkomstgränsen från 38 000 till 30 000 för ensamstående föräldrar är horribelt. Och att man låter en grupp som ofta har låga inkomster och stor försörjningsbörda få minskade bostadsbidrag är ett ytterligare bevis för att regeringen inte har en tanke på att medborgarna solidariskt måste ta på sig ökade kostnader, så att hushåll som har det svårt kan få samhällets stöd. Det är ett oerhört nonchalant förslag. Den föreslagna höjningen av den nedre hyresgränsen från 450 kr. till 500 kr. per månad får negativa konsekvenser främst för hushåll med relativt låga hyror och ofta mycket låga inkomster. Det är beklagligt att regeringen år efter år låter dem som har de lägsta inkomsterna drabbas hårdast av en felaktigt förd ekonomisk politik. Förslagen i vpk-motionen är väl motiverade, dels med tanke på den felaktigt förda ekonomiska politiken, som drabbar låginkomsttagarna hårdast, dels med tanke på den felaktigt förda bostadspolitiken.
Herr talman! Jag vill säga till Birgitta Dahl att samhällets stöd till ensamstående faktiskt är ganska stort, även om det behöver vara stort. Vi måste skilja på inkomst och tillgängliga resurser. Det måste vara så, att om det är en resp. två som skall leva på en inkomst bör det beaktas. Att vi redan nu skall försöka fördela tillgängliga resurser rättvist bör vara en strävan även för Birgitta Dahl. Den genomgång man håller på med i bostadsbidragskommittén ger vid handen att verkligheten faktiskt ser litet annorlunda ut än man kanske trodde. Och nu jobbar man med att försöka få en helt rättvis fördelning — om det är möjligt.
Herr talman! Men, Kerstin Ekman, det är ju knappast i något enda fall fråga om att en enföräldersfamilj skall leva på lika mycket som en tvåföräldersfamilj har att dela på. Verkligheten är ju den att de flesta enföräldersfamiljer skall leva på en inkomst som ligger under 40 000 kr., medan 90 960 av tvåföräldersfamiljerna har en inkomst som ligger över den gränsen. Genomsnittsinkomsten ligger under 40 000 för enföräldersfamiljer, kring 60 000 för familjer med en förvärvsarbetande och en hemmaarbetande förälder och mellan 70 000 och 100 000 kr. för familjer med två förvärvsarbetande. Sådan är verkligheten. Vad skulle hända om någon annan grupp i samhället oförberett skulle drabbas av en försämring med 1 000 kr. om året när det gäller bostadsbidragen och minst lika mycket när det gäller studiestödet, alltså sammanlagt 2000 kr. om året? Vad skulle hända om vi här i riksdagen plötsligt skulle få ett liknande förslag som rörde villaägare med goda årsinkomster? Det skulle bli ett ramaskri över hela landet, och ingen skulle f. ö. våga lägga fram ett sådant förslag utan att åtminstone mycket noga ha bearbetat det i utredningar, kontrollerat konsekvenserna av det, tagit en lång övergångstid och också försäkrat sig om stöd hos betydande grupper. Men nu handlar det om en minoritet, en resurssvag minoritet. Det handlar om en grupp av människor som man ibland brukar räkna in bland dem som betecknas som politiskt fattiga och som har ett sådant hårt liv med dubbelarbete och ensamt ansvar för barnen att de ofta inte orkar vara politiskt aktiva. Därför törs man ge sig på dem. Tänk att jag tror att det är så enkelt! Jag tycker att det skulle vara väldigt bra om vi kunde befria oss från prestigen, upphäva det här regeringsförslaget och skicka frågan om hur bostadsbidragssystemet skall se ut i framtiden tillbaka till bostadsbidragskommittén. Då skulle vi i lugn och ro och under sansade former kunna diskutera det här när vi får ett nytt förslag. Men genomför inte ett så orättfärdigt förslag som detta, som drabbar en grupp som inte kan försvara sig!
Herr talman! Birgitta Dahl berör inte det jag tog upp, nämligen att frågan gäller om en resp. två vuxna skall leva på samma inkomst. Det är där skillnaden ligger. Man skall jämföra familjer med samma inkomst.

Herr talman! Riksdagen begärde 1976 att ändring skulle ske av inkomstprövningsreglerna då det gällde bostadsbidrag på så sätt att underhållsbidrag skulle påverka den bidragsgrundande inkomsten. Den föreslagna ändringen syftade till att bostadsbidragen bättre skulle avspegla behovet av stöd i förhållande till inkomst och försörjningsbörda. Föredragande statsråd har funnit att detta syfte kan främjas på ett administrativt enkelt sätt genom att inkomstgränserna för barnfamiljerna sätts olika, beroende på om det finns en eller två vuxna i familjen. För ensamstående med barn föreslås inkomstgränsen sänkt från 38 000 till Jag kan hålla med om att det är ett administrativt enkelt sätt. Däremot är denna förändring inte invändningsfri ur rättvisesynpunkt. I exempelvis fall där gifta eller samboende har barn för vilka de erhåller underhållsbidrag eller bidragsförskott påverkas inte — med föreslagen konstruktion — den bidragsgrundande inkomsten. Underhållsbidragen medräknas således inte om man är gift eller samboende, men däremot om man är ensamstående. Principen att stödet skall ges i förhållande till inkomst och försörjningsbörda har, enligt min mening, därmed frångåtts. Som jag ser det finns det i detta sammanhang skäl att också påminna om att enligt statistiska centralbyråns senaste statistik utgörs ensamförälderhushållen till 90 26 av hushåll med kvinnlig huvudman. Som framgår av betänkandet arbetar sedan ett år tillbaka en utredning, bostadsbidragskommittén, med bl.a. inkomstprövningsbegreppet. I motion 1495 har jag mot denna bakgrund hemställt att riksdagen hos regeringen begär att samma inkomstprövningsregler skall gälla för bostadsbidrag för såväl gifta som samboende och ensamstående. I en reservation föreslås att riksdagen bifaller motion 1495 med tillägg att den nedre inkomstgränsen för hushållen med barn bibehålls oförändrad. Detta innebär att anslaget till bostadsbidrag skulle behöva räknas upp med 32 milj.kr. för nästa budgetår utöver förslaget i budgetpropositionen. I dagens budgetläge med krav på återhållsamhet är det svårt att ta ansvar för en sådan åtgärd utan att samtidigt redovisa motsvarande inbesparing. Bostadsbidragskommittén har till uppgift att föreslå sådana förbättringar av bostadsbidragssystemet som inte får till följd att statens eller kommunernas kostnader för bostadsbidragsgivningen ökar. Enligt direktiven bör arbetet bedrivas skyndsamt. Jag vill här understryka att det är viktigt att så sker. Den fråga som nu behandlas är en del, men det är nödvändigt att riksdagen så fort som möjligt får ta ställning till hela förslaget, så att största möjliga rättvisa kan skapas mellan olika grupper. Det vore värdefullt om utskottets talesman, eller kanske bostadsministern som är närvarande här i kammaren, kunde redogöra för hur snart man kan förvänta sig att frågan i sin helhet kommer upp till behandling.
Herr talman! Gunilla André nämnde att ett bibehållande av den nuvarande nedre inkomstgränsen för ensamföräldrarna skulle medföra en ökning av anslaget med 32 milj.kr. i förhållande till budgetförslaget. Hon frågade sig då om man kan ta ansvar härför. Ja, jag vill hoppas att Gunilla André och ytterligare några borgerliga ledamöter vill göra detta. Man kan också se de här 32 miljonerna som ett bevis på någonting annat. Det är faktiskt fråga om 32 milj.kr. mindre i bostadsbidrag till ensamstående föräldrar med mycket låga inkomster. Eftersom Gunilla André påminde om att bostadsbidragskommittén har fått i uppgift att lägga fram förslag som inte blir dyrare för samhället, vill jag också understryka en annan sak. Varje år under de senaste åren har budgetanslaget till bostadsbidrag minskat. Det minskas med nästan 300 milj.kr. i det föreliggande budgetförslaget. Varför? Jo, därför att så många människor, framför allt människor i barnfamiljer, förlorar sina bostadsbidrag eller får sämre bostadsbidrag. Det pågår alltså en fortgående försämring. Statsverket tjänar in hundratals miljoner kronor på en minskning av stödet till de hushåll som har den största försörjningsbördan och den högsta bostadskostnaden. Det är vad det är fråga om. Och i år vill man bl.a. ta 32 milj.kr. från de ensamstående föräldrarna, som behöver de pengarna t.ex. för att kunna förkorta sin arbetstid eller hålla sina barn i skola. Och jag hoppas, som sagt, att några borgerliga ledamöter skall våga ta på sitt ansvar att medverka till att inte de här familjerna drabbas av den borgerliga regeringens misstag i det här fallet.
Herr talman! Jag är tacksam för att Gunilla André medger att den administrativa delen är besvärlig. Och jag vill säga, såsom varande en av ledamöterna i den kommitté som arbetar med dessa frågor, att det är ett enormt kartläggningsarbete vi har att ta itu med — tack vare de många pålappningar som man har gjort under gångna riksmöten. Men vi har ambitionen att arbeta så fort som möjligt och få ett system som både skall vara administrativt lätthanterligt och ge de rätta fördelningsmöjligheterna.
Herr talman! Det var alltså utskottets talesman Kerstin Ekman som svarade på den fråga jag ställde. Och det kanske finns möjlighet att precisera det svaret litet närmare i tiden, när det gäller vad man kan förvänta sig. Kommittén har arbetat ungefär ett år nu och bör ha hunnit en bit på väg. Och den förändring som skall ske, i det avseende som vi nu diskuterar, skall inte träda i kraft förrän den 1 januari 1981. Det kanske då finns möjlighet att på något sätt samordna det hela. Det skulle vara intressant om utskottets talesman kunde ge något närmare besked om det.
Herr talman! Jag får nog erkänna, Gunilla André, att jag inte kan ge någon sådan tidsram. Arbetet pågår, kartläggning sker och vi har ambitionen och förhoppningen att vi skall lyckas komma fram inom rimlig tid. Jag hoppas att Gunilla André är nöjd med det svaret.
Herr talman! Jag är inte ledamot av kommittén, men jag har givetvis haft samråd med vårt partis representant, och jag har inhämtat att det inte är med någon särskild fart som det här arbetet bedrivs. Det är jag ledsen att säga. Därför tror jag att det är helt utsiktslöst att vänta sig ett förslag under den period som Gunilla André nämnde. Jag menar att det är ytterligare ett skäl till att avvisa förslaget till försämring för ensamföräldrar och låta oss få ta del av ett samlat förslag — samlade överväganden — på den här punkten. Jag tror inte att Gunilla André gör klokt i att hoppas på att det skall komma något förslag som skall rädda henne från att ta ställning här i dag på ett socialt ansvarskännande sätt.

Herr talman! Det är naturligtvis riktigt, som några har sagt i debatten här, att det viktigaste när det gäller hyrorna är att man kan hålla dem nere. Regeringen har vidtagit kraftiga åtgärder för att möjliggöra en sådan politik, och bl.a. miljardlån till underhåll har i högsta grad bidragit till att hålla hyreskostnaderna på en någorlunda vettig nivå. Jag hörde att Birgitta Dahl sade att socialdemokraterna skulle återkomma när det gäller en samlad ekonomisk politik och därmed också effekter på hyreskostnaderna. Regeringen har i dag lagt fram ett program för att vi skall få ett hyresstopp under den återstående tiden av detta år. Det skulle naturligtvis på ett verksamt sätt bidra till att också hyreskostnaderna för 1981 kan bli något lägre än de eljest skulle bli. Det är vår förhoppning att vi skall få möjlighet att genomföra det program som regeringen i dag har presenterat för en stabilisering totalt sett av ekonomin. Det är också, herr talman, intressant att notera att i år har socialdemokraterna lagt fram förslag om höjningar av anslaget med 50 milj.kr. — en inte föraktlig summa. Men det skall jämföras med de förslag som man lagt fram under tidigare år, där det rört sig om påslag på 200, 300 och kanske upp till 400 milj.kr. Här har det skett en tillnyktring, som jag hälsar med tillfredsställelse. Inte ens socialdemokraterna har alltså råd att fullfölja sina tidigare förslag när det gäller påslag på bostadsbidragen. Vidare har jag noterat att det förts en diskussion där man redovisat många förslag till ändringar i bostadsbidragssystemet. Det har på en punkt hävdats att man borde avvakta utredningsarbetet innan man gör några omfördelningar. Låt mig då bara säga att vi har fört fram andra förslag och gjort omfördelningar inom bostadsbidragssystemets ram för att möjliggöra det som jag under den gångna treårsperioden har drivit, att vi skall rikta in stödet på dem som behöver det bäst, nämligen flerbarnsfamiljer med låga inkomster och stor försörjningsbörda. Detta fullföljs också i det nu aktuella budgetförslaget, och det sker delvis på grund av omfördelningar inom själva bostadsbidragssystemet. Så förändras exempelvis reglerna om underskottsavdrag vid inkomstberäkningen. Det betyder maximalt 960 kr. i försämringar för vissa grupper inom bostadsbidragssystemet. Birgitta Dahl berörde inte alls den förändringen, och hon har inte motsatt sig att den genomförs, men när det gäller förändringen för ensamföräldrarna skulle det vara omöjligt att genomföra den med mindre än att bostadsbidragsutredningen fått se på effekterna. Nu är det naturligtvis inte så att ensamföräldrar generellt har det fett i samhället — det är ingen som hävdar det. Men det ställs också krav på oss att vi skall ha rättvisa i de olika bidragsoch skattesystemen — det sitter djupt i den svenska allmänheten att det så skall vara. Motivet för sänkning av den nedre inkomstgränsen för enföräldersfamiljerna är inte att dessa familjer har underhållsbidrag. Motivet har i stället varit att enföräldersfamiljerna i jämförelse med tvåföräldersfamiljerna har färre personer att försörja. Då utgår jag från samma inkomstläge för enföräldersfamiljerna och tvåföräldersfamiljerna. Man har alltså en vuxen att försörja i det ena fallet och två vuxna att försörja i det andra fallet. Det är motivet för sänkningen av inkomstgränsen. Låt mig bara dra några siffror för att göra en jämförelse mellan de här olika familjetyperna. Jag har sett på existensminimum, eftersom man måste ha någon utgångspunkt. Jag hävdar inte att människor skall tvingas leva på existensminimum, men jag tar detta som utgångspunkt för jämförelsen. Det är så att bland 40 000-kronorsinkomsttagare har enföräldersfamiljen ungefär 170 26 av existensminimum, medan tvåföräldersfamiljen ligger på ungefär 100 26 av existensminimum med de förändringar som vi föreslår här. Det betyder alltså att det finns väsentliga skillnader mellan de här familjetyperna vid samma inkomstläge. Bostadsbidragssystemet är snårigt. Därför behövs det en genomgripande förändring, och den skall bostadsbidragskommittén komma med förslag om. Men det får inte hindra oss från att ändå löpande föreslå förändringar inom systemet. Till sist, herr talman! Inga Lantz har som representant för vpk föreslagit kraftiga påslag på bostadsbidragssystemet. Vpk har vid årets riksmöte ett antal motioner på alla möjliga områden, där det föreslås förbättringar och påslag. Det är svårt att beräkna vad vpk:s förslag innebär sammantaget — det finns de som har gjort försök. Det rör sig om åtskilliga tiotals miljarder i påslag på budgeten, men vpk gör nästan inga försök att ge förslag till hur det här skall betalas. Vpk gör det väldigt lätt för sig. I kommuner och landsting kommer vpk med mycket ambitiösa förslag till förändringar i form av påslag och förbättringar och säger att detta skall staten betala. Här i riksdagen kommer man också med mycket generösa påslag i alla möjliga avseenden och föreslår att de skall betalas genom höjda bolagsskatter, sänkningar på försvarskostnader och annat — som är nulliteter i det här sammanhanget. Herr talman! Det kommer att bli alltmer ointressant att tala med vpk när det gäller olika budgetposter, därför att vpk har lämnat verkligheten. Jag vill hävda att när man tittar på vpk:s förslag sammantagna finner man att vpk är en bluff.
Herr talman! Bostadsministern försökte komma ifrån den här diskussionen genom att hänvisa till det hyresstopp som ingår i det paket som regeringen i dag har lagt fram. Vi skall naturligtvis studera hyresstoppet i sig. Och jag skulle i och för sig vilja rikta frågan till bostadsministern hur ni har tänkt er att ni skall få det att fungera och vilken förankring ni har för det förslaget bland olika inblandade parter. Men det löser oss ju inte från att ta itu med andra bostadspolitiska problem, t.ex. hyresförluster och underhållslån eller bostadsbidragssystemet. Det löser oss heller inte från uppgiften att ta itu med kostnadsökningen på bostadsmarknaden. Bostadsministern sade att syftet med hennes insats — och regeringens, förstod jag — när det gäller bostadsbidragen är att rikta in stödet på dem som behöver det bäst därför att de har låga inkomster och stor försörjningsbörda. Men det är ju just därför att den här åtgärden, som riktar sig mot ensamföräldrarna, inte stämmer överens med det målet som vi angriper den. Det är ju så att de som i första hand drabbas är ensamföräldrar som har inkomster mellan den nuvarande inkomstgränsen på 38 000 och den gräns på 30000 som nu skall införas. Det är inga höginkomsttagare som har orättfärdigt stora bidrag som drabbas, utan det är de här som ligger så lågt. Och har de dessutom tonårsbarn som skall gå i skolan och har studiestöd, drabbas de med fördubblad effekt. Jag vidhåller att detta är verkligt orättfärdigt. Det är också inkonsekvent. Bostadsministern motiverade detta med att i enföräldersfamiljen är det en vuxen som skall leva på samma inkomst. Bostadsministern valde exemplet 40 000 kr. Över hälften av ensamföräldrarna har en lägre inkomst och 90 20 av tvåföräldersfamiljerna en högre inkomst. Men bortsett från det vill bostadsministern när det gäller utformningen av bostadsbidraget inte ta hänsyn till hur många barn man har att försörja. Då skall enoch tvåbarnsfamiljerna räknas i en grupp med samma bostadsbidrag och — förstår jag — samma betalningsförmåga, medan treoch fyrbarnsfamiljerna räknas till en annan. Varför? Jo, då hänvisar bostadsministern till trångboddhetsnormen och säger att detta är ett bostadsstöd. Men trångboddhetsnormen anger samma bostadsbehov och samma behov av bostadsstöd för enoch tvåföräldersfamiljer. Det är alltså helt inkonsekvent att räkna så som bostadsministern gör. Det är ju bara bortförklaringar för att motivera den här åtgärden. Hur ni än diskuterar det här kommer vi ju tillbaka till att det vore bättre att låta de här förslågen bli färdigutredda. Det finns inga skäl i världen — varken rättviseskäl eller sociala skäl — att vidta den här åtgärden. Vill man spara pengar tycker jag att man skall göra det med hjälp av någonting annat än att ta 32 milj.kr. ifrån lågavlönade ensamföräldrar med stor försörjningsbörda.
Herr talman! Birgit Friggebo sade att man gjort kraftfulla insatser för att hålla hyreskostnaderna på en någorlunda vettig nivå. Jag tycker inte det. Jag tycker också att verkligheten såsom hyreskostnaderna ser ut i vanliga bostadsområden visar att man inte gjort några kraftfulla insatser. Man gör det inte i årets proposition, och man har inte gjort det tidigare. Man har däremot underlåtit att vidta åtgärder som gör att man kan få en vettig bostadspolitik såväl när det gäller boendemiljö och boendeinflytande som när det gäller bostadsbyggandet och hyreskostnader. Sedan noterar jag att Birgit Friggebo alldels uppenbart är oroad över de framgångar som vpk har haft. Vi har haft de framgångarna därför att vi ställt riktiga politiska förslag, som också vunnit allt fler människors gillande. Bl. a. har vi ställt riktiga och nödvändiga förslag på bostadspolitikens område. Jag noterar också att tydligen har ett gammalt välkänt vpk-krav nu vunnit gehör hos regeringen, och det är kravet på hyresstopp. Jag blev glad när jag hörde att man diskuterat den saken i regeringen. Jag är nyfiken på vad detta innebär, och det skulle vara roligt att få höra av Birgit Friggebo hur det är tänkt — hur lång tid det skall verka och när det skall träda i kraft.

Herr talman! Bostadsministern anförde här att vi behöver ha ett ökat stöd till flerbarnsfamiljerna. Det är riktigt. I de fall där det finns ett klart dokumenterat behov skall vi öka stödet. Jag vill då i det sammanhanget påpeka att flerbarnsfamilj inte är liktydigt med att det finns två vuxna i familjen. Det finns många familjer med ensamföräldrar och flera barn. Vad jag vill varna för är att man arbetar för att öka stödet till flerbarnsfamiljer med två föräldrar och låter det ske på bekostnad av ensamföräldrarna. Birgit Friggebo sade att vi skall försöka få ett rättvist system. Det var ju det som jag också försökte plädera för. Mot den bakgrunden vill jag fråga bostadsministern: Är det rätt eller fel, som jag nu hävdar och som jag hävdat i mitt tidigare inlägg, att underhållsbidragen inte medräknas om man är gift eller samboende men däremot om man är ensamstående? Vidare anförde bostadsministern några sifferexempel avseende 40 000 kronorsinkomsttagare, i det ena fallet en ensamförälder och i det andra med två vuxna i familjen. Jag vill ställa frågan: Vilken statistik bygger bostadsministern sitt påstående på?

Herr talman! Jag skall inte gå in i diskussionen om inkomstläget osv. för olika typer av familjer utan skall bara göra ett par kommentarer till utskottets behandling av de motioner där det framförts synpunkter på bostadsbidragssystemet och förslag till förändring av detta. Ivar Franzén och Rolf Andersson har väckt en motion i ärendet. Genom utskottets agerande har tidigare den s.k. bostadsbidragskommittén, som har i uppgift att göra en översyn av bostadsbidragssystemet, tillsatts. Att kommittén tillkommit beror på att vi har gjort samma bedömning som motionärerna, nämligen att det nuvarande systemet är snårigt och trassligt. Bakgrunden härtill är att vi år efter år velat göra förändringar i det. Vi strävar naturligtvis efter att göra det rättvisare, men det har samtidigt också medfört att det har blivit mycket krångligare. Systemet har dessutom blivit utsatt för fusk från ett antal bidragsmottagare. Allt detta gör att varje uppslag i diskussionen som man kan komma fram till syftande till att, som Ivar Franzén talade om, finna ett smidigt och rättvist system är värdefullt. Ett sådant skall samtidigt uppfylla motionärernas andra önskemål, att skatteoch bidragssystemet skall vara så utformat att det stimulerar till arbetsinsatser. I Gunilla Andrés och Kerstin Anderssons i Hjärtum motion har man reagerat mot den förändring av relationerna mellan olika typer av familjer som propositionens förslag innebär. Vi har med den argumentering som Gunilla André själv framförde i sitt första inlägg, av budgetmässiga skäl accepterat den förändring som skett, men vi har samtidigt framhållit att den beställning som gjordes från riksdagen har tillgodosetts endast på ett sätt, nämligen genom att bostadsbidragskommittén tillsatts. Vi har i utskottet klart markerat att det är angeläget att denna kommitté blir färdig med sitt arbete och att detta skall kunna leda fram till riktiga relationer familjetyperna emellan. Man skall egentligen inte hoppas att detta skall innebära att ungefär samma typ av förändring som den som hittills ägt rum skall ske utan snarare att detta arbete skall leda fram till ett enklare system, med en sådan utformning att det är möjligt att bättre anpassa det till den skiftande försörjningsbörda som kan finnas i familjerna. Jag vill dock understryka att vi utformat motionerna på det sätt som skett med tanke på att bostadsbidragskommittén finns och att vi är angelägna om att denna skall komma fram i tid med sitt förslag. Det har också nämnts i betänkandet att kommittén har att samråda med olika kommittéer som är berörda av dessa problem, bl.a. ensamförälderkommittén. Jag vet att Gunilla André är engagerad som ordförande i den. Det gör väl att vi skall kunna räkna med att det blir ett meningsutbyte som resulterar i att vi snabbt får ett bra förslag till riksdagen.
Herr talman! Kjell Mattssons inlägg skapar inte mycket mera reda om utskottsmajoritetens avsikt än vad själva betänkandet gör.

Det finns ingen anledning i världen att gå med på det förslaget, som ju innebär att man förbigår både bostadsbidragskommittén och det samråd som förutsätts mellan den kommittén och bl.a. ensamförälderkommittén, som jag tidigare har nämnt och Kjell Mattsson nu nämnde.

Det är ju ännu fler särregler som införs och som dessutom skapar orättvisa. Nämn något skäl, Kjell Mattsson, till att utskottsmajoriteten förfar som den gör nu och till att ni inte kunde svälja prestigen och göra det som förnuftet, rättvisan och den sociala känslan borde bjuda!

Herr talman! Det studiesociala stödet och samhällets insatser för folkbildning och vuxenutbildning har som ett av sina syften att brygga över utbildningsklyftorna. Även om det finns en rad faktorer som påverkar ungas och vuxnas studiebenägenhet och utbildningsval, kan man inte bortse från att ekonomiskt stöd är ett av de instrument som samhället förfogar över. Det är mot den bakgrunden beklämmande med de angrepp som den borgerliga regeringen och dess lydiga vapendragare i socialförsäkringsutskottet nu har riktat mot vuxenutbildning, folkbildning och studiestöd. Studiecirkelverksamheten skall således inte få öka i omfattning nästa verksamhetsår. Statsbidragen till studiecirklar, studieförbund och det folkrörelseanknutna kulturarbetet höjs med belopp som väsentligt understiger inflationstakten. Därmed urholkas dessa bidrags värde. Kommer dessa angrepp att lyckas, betyder det stora svårigheter för studieförbunden, väsentligt höjda deltagaravgifter för cirkelstudier, med åtföljande nedgång i vuxenstuderandet, eller kanske en direkt, studieförbunden påtvingad ransonering av cirkelstuderandet. Man frågar sig: Är det möjligen så, att den borgerliga regeringen är rädd för att allt fler genom folkbildningsverksamheten får vidgade vyer, bättre insikt och större möjligheter att se falskheten och egoismen i det borgerliga budskapet och i den borgerliga politiken? Tycker kanske utbildningsministern att nu kan jobbarna och tjänstemännen tillräckligt? Åtgärderna pekar i den riktningen. Nu är det tid att stoppa upp, anses det tydligen. I det betänkande från socialförsäkringsutskottet som nu behandlas fullföljs dessa attacker från den borgerliga utskottsmajoriteten. Det har då inte funnits mycket till praktisk samförståndsvilja från den borgerliga sidan när det gäller att slå vakt om de sämre ställdas utbildningsmöjligheter. De borgerliga föreslår för det första: Studiestödet till vuxna minskas genom att skatten på vuxenstudiestöden inte längre skall tillgodoföras olika vuxenutbildningsändamål. Det är fråga om betydande belopp som därmed fråntas löntagarna. När riksdagen år 1975 genomförde vuxenutbildningsreformen, skedde det efter ett långt utredningsarbete med deltagande från bl.a. partier och fackliga organisationer. Löntagarorganisationerna förklarade sig då beredda att avsätta lönemedel för att få reformen genomförd. En särskild vuxenutbildningsavgift infördes. Vuxenstudiestöden är skattepliktiga och inbringar extra skattemedel till stat och kommun. De har hittills schablonmässigt återbetalats till vuxenutbildningsstödet, ett system som fungerat väl. Nu föreslår regeringen och utskottets borgerliga majoritet således att dessa skattemedel inte som hittills skall få användas till vuxenutbildningsändamål. Så drar man åt svångremmen på löntagarna och tar över, formligen stjäl deras pengar — pengar som avsatts vid lönerörelser för att ge lågutbildade i den egna gruppen möjlighet till kompletteringsstudier. Att den borgerliga regeringen och borgerliga riksdagsmän på detta sätt hoppar på löntagarna är egentligen inte förvånande. Det har vi blivit vana vid sedan vi fick en borgerlig regering. Mer överraskande är att kommunisterna i riksdagsmotioner inte haft något att säga om att de borgerliga drar in löntagarnas vuxenutbildningspengar. Kommunisterna har ju haft spenderbyxorna på sig när det gäller t.ex. akademikergruppen. Utbildningsbehoven hos arbetarna på fabriksgolvet är man tydligen mindre intresserad av från vpk-håll numera. Jag yrkar därmed bifall till reservationerna nr 1 och 10. De borgerliga vidhåller för det andra att företagarorganisationerna för sina utbildningsändamål skall få pengar från de medel som kommer in via vuxenutbildningsavgiften. Man använder således löntagarnas pengar för företagarnas ändamål. Egenföretagarna betalar ingen vuxenutbildningsavgift. Det vore rimligt att de gjorde det. Så länge det inte sker kan vi inte godta att de förbrukar vuxenutbildningspengar. Jag yrkar därför bifall till reservationerna 2 och 8. Den borgerliga regeringen och utskottsmajoriteten har för det tredje föreslagit att invandrarnas möjligheter att få delta i den grundläggande s.k. alfabetiseringsundervisningen skall vägas mot andra vuxnas utbildningsbehov. Deras studiestöd skall nämligen i framtiden till en del bekostas ur den vuxenutbildningsavgift som betalas av de anställdas löner. Man för här in ett helt nytt ändamål inom vuxenutbildningsavgiften, för nästa år en kostnad på ca 9 milj.kr. Grundutbildningen för vuxna riktar sig till de grupper, oftast invandrare, som helt saknar de mest elementära skolkunskaperna. Man kan räkna med att det även i framtiden blir en stor grupp som behöver denna utbildning. Vi anser att dessa människor inte skall behöva konkurrera med andra vuxna för att få sina utbildningsbehov tillgodosedda. Jag noterar att vpk inte heller här reagerat mot de borgerligas angrepp på invandrarnas utbildningsmöjligheter. Vi socialdemokrater anser att studiestödet även framöver skall finansieras med budgetmedel. Jag yrkar därför bifall till reservation 9. För det fjärde vill regeringen försämra studiestödet till studerande i gymnasieskolan med ensamstående förälder. Det är det mest upprörande förslaget från de borgerliga i det här betänkandet. Inkomstprövat tillägg kan nu utgå med oreducerat bidrag vid en inkomst om 38 000 kr. För ensamstående föreslår regeringen en sänkning till 30 000 kr. I klartext betyder det här en minskning av studiestödet i dessa familjer med ca 1 000 kr. om året. Det är således inte fråga om småsummor för dessa familjer. Att märka är att det här gäller på studiestödsområdet. Lägger vi därtill effekterna av regeringens förslag på bostadsbidragsområdet, som vi diskuterade vid behandlingen av civilutskottets betänkande nyss, blir konsekvenserna ännu större. Birgitta Dahl har utförligt och med stark argumentation redovisat vårt partis inställning i den här frågan. Jag instämmer helt i vad hon har sagt och behöver inte upprepa argumenten, även om det skulle vara bra att göra det. Birgitta Dahl lyckades inte få de borgerliga ledamöterna att ta reson i frågan. Jag tror mig inte om att lyckas bättre. Partipiskan viner. Behandlingen av denna grupp, som redan drabbats hårt av den borgerliga politiken, står i skarp kontrast till förslaget om att slopa äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Där ger de borgerliga, utan att blinka, ca 20 000 kr. om året — varav 2 000 kr. i rent bidrag — till familjer med inkomster över 150 000 kr. Även om man kan hävda jämställdhetsskäl för detta förslag, kan det ur fördelningssynpunkt anses helt förkastligt i nuvarande budgetläge. Den ensamstående familjen med ca 40 000 kr. i årsinkomst som har ett barn i gymnasieskolan mister alltså, tillsammans med vad som följer av förslaget om bostadsbidragen, upp till 2 500 kr. om året. Familjen där den ena maken tjänar 150 000 kr. och mer och den andra studerar, får ett tillskott på ytterligare 20 000 kr. om året. Det här är borgerlig fördelningspolitik i sin prydno. Skall vi kalla det ett skolexempel? Vi socialdemokrater vill inte vara med om dessa förslag. Jag yrkar bifall till reservationerna 3, 4 och 5. Om man från den borgerliga sidan hade önskat göra en förbättring för de högskolestuderande, där vi under de borgerliga oppositionsåren hörde många fagra löften, borde man enligt vår mening i stället för borttagandet av äktamakeprövningen ha valt att göra en förbättring av reglerna när det gäller fribelopp mot egen inkomst. De slår i dag hårt både mot heltidsstuderande som feriearbetar och mot deltidsoch korttidsstuderande. Vi har från socialdemokratisk sida föreslagit justeringar i dessa regler som skulle underlätta för de studerande att kombinera studier och arbete. På den punkten har vi inte mött någon förståelse från de borgerligas sida. Jag yrkar bifall till de socialdemokratiska reservationerna 6 och 7. Som framgår av vad jag sagt har vi socialdemokrater på en rad punkter reagerat mot den borgerliga nedrustningspolitiken när det gäller studiestödet och folkbildningen. Vi har i våra reservationer föreslagit justeringar uppåt för timoch dagstudiestöden liksom höjningar av anslagen till utbildningen av uppsökare och till den uppsökande verksamheten på arbetsplatserna. Vi har genom omfördelningar i regeringens utgiftsoch inkomstförslag visat hur vi vill finansiera våra förslag. Det är inga stora genomgripande förändringar vi föreslår — dessa menar vi bör anstå så länge studiestödsutredningen arbetar. Men det är förslag till åtgärder som skulle ha stor betydelse för enskilda människor. Vi vill på det här viset, även i en ekonomisk kris, värna om de svagaste och mest utsatta grupperna i vårt samhälle. Herr talman! Jag yrkar alltså bifall till samtliga reservationer som är fogade till utskottsbetänkandet.

Herr talman! ”Utbildningen i dagens samhälle borde vara en rättighet och inte ett privilegium. Den kan därför inte bara bestå i en uttalad målsättning eller några tjusiga formuleringar på ett papper, den måste existera i realiteten och för alla.” Så inleds vpk:s motion nr 1186 om ändrade bestämmelser för det statliga studiestödet. När det gäller studiestödet framträder tydligt en skillnad mellan ord och handling, och det borde vara en angelägen och brådskande uppgift för kammaren att se till att verkligheten angrips och förändras så att den stämmer överens med orden. I de politiska partiernas program finns åtskilligt att hämta när det gäller tjusiga formuleringar: Socialdemokraterna kräver kostnadsfri undervisning och att ekonomiska hinder för utbildningen skall undanröjas, och i 1969 års jämlikhetsrapport antyddes justeringar av studiemedelssystemet som skulle innebära att studiemedlen skulle komma att fungera som studielön. Folkpartiet kräver rätt till utbildning för var och en efter förmåga och fallenhet. Ekonomiska och geografiska hinder för utbildningen skall undanröjas. Studielån på gynnsamma villkor krävs också i folkpartiets program. Centerpartiet förklarar att det är samhällets uppgift att svara för utbildningsorganisationen och undanröja hinder av ekonomisk, social och geografisk art, som begränsar den enskildes möjligheter att begagna sig av rätten till utbildning. Moderata samlingspartiet säger att samhället skall erbjuda varje medborgare en utbildning som svarar mot hans intressen och anlag. ; Verkligheten är en annan än vad partiernas stolta deklarationer talar om. Undersökningar visar att den sociala snedrekryteringen till högskolan bara ökar. Vi är tillbaka vid samma andel studerande från arbetarhem som vid 1960-talets början, när studiemedelsreformen tillkom. Detta bekräftas bl.a. av undersökningar utförda av statistiska centralbyrån. Grundskolans sätt att fungera — en sortering efter samhällsklass — och betygens verkningar bär delvis skulden för denna snedrekrytering. Men en annan viktig orsak är den ekonomiska situation som gäller för flertalet studerande. Lånesystemet sådant det är i dag avskräcker många från högre studier — man tar inte risken att drabbas både av misslyckade studier och av en hög studieskuld. Den effekten förstärks av att detta samhälle inte kan ge arbete åt alla. Redan själva utformningen av krångliga, svåröverskådliga och delvis obegripliga regler för studiestödet har en sådan avskräckande verkan för den som annars skulle vilja studera. Därför behöver vi i dag ett enhetligt utformat studiestöd. Det vore också rimligt att det gällde för alla som har fyllt 16 år. Det är dessutom orimligt att den som studerar skall leva på en nivå som ligger långt under genomsnittet. I dag motsvarar det maximala studielånet, inberäknat bidragsdelen, en lön på mindre än 2 500 kr. i månaden. Det skulle krävas en höjning av studiemedlen till 200 26 av basbeloppet för att de studerande skall få del av samma standardökning som låginkomsttagarna har fått under det årtionde som studiestödet har varit i funktion. Men, herr talman, en höjning till 200 96 av basbeloppet leder också till en ökad skuld för den enskilde, om man inte samtidigt ändrar reglerna inom studiemedelssystemet. Ett sätt att minska skuldbördan är att höja bidragsdelen till 25 96 av totalbeloppet. Ett annat sätt är att kraftigt förbättra återbetalningsreglerna med syftet att på sikt få en studielön för alla studerande över 16 år. Om man fastställer en normalinkomst för en heltidsarbetande och låter den normalinkomsten vara gräns för återbetalningsskyldighet för studielån, bidrar detta till ett sådant resultat. Den som i dagens penningvärde tjänar mindre änt.ex. 65 000 kr. om året skulle med en sådan regel slippa betala igen skulden. Jag talade inledningsvis om ord och handling och pekade på klyftan mellan vad partierna säger och hur studiestödet i dag fungerar. Nu är det givet att vi inte kan omsätta ord i handling utan att det kostar pengar. Vi har i dag hamnat i en politisk vardag där så gott som alla angelägna förändringar och förbättringar, även sådana som det skulle kunna nås en bred politisk enighet om, avvisas med ”hänsyn till det rådande statsfinansiella läget”. Man kan fråga sig om socialförsäkringsutskottet med den hänvisning till det statsfinansiella läget som återfinns på s. 25 i betänkande 12 höjer ett varnande finger också till den sittande studiestödsutredningen: Kom inte med några förslag som kostar samhället pengar! Men när miljarder har gått från statskassan till privata bolag och när höginkomsttagare har fått skattelättnader, så har det också påverkat det statsfinansiella läget. Och en övergripande debatt om vad statsfinanserna skall användas till, politikens inriktning, vilka som skall gynnas och vilka som skall stå tillbaka måste vi ju också föra i samband med den debatt som förs på olika områden. Det är anledningen till att vänsterpartiet kommunisterna i motion 1186 lägger fram en rad krav som kostar pengar och som kraftigt skulle förbättra de studerandes ekonomiska och sociala situation och motverka snedrekryteringen till högre studier. Detta är en del i en samhällsekonomisk strategi med syfte att ge förbättringar för de många i samhället — i fullt medvetande om att detta inte kan nås utan att profitintressen och privilegier naggas i kanten. Den samlade effekten av vpk:s förslag i riksdagen och dess verkningar på samhällsekonomin berördes i gårdagens debatt om stödet till barnfamiljerna i ett replikskifte mellan Gabriel Romanus och Inga Lantz. I dag togs denna fråga på nytt upp, denna gång av bostadsminister Birgit Friggebo. Vi kan föra den debatten hur många gånger som helst — den började för snart tre veckor sedan, och det var socialdemokraterna som öppnade debatten med oss. Men det går ganska trögt när replikerna kommer tungt, långt i efterhand, och samma argument upprepas. Det skulle också föra för långt att i varje fråga på nytt ta upp denna debatt. Ralf Lindström talade om vuxenstudiestöden och tog vår underlåtenhet att i en motion ta upp dessa frågor till intäkt för att vi skulle vara av olika meningar. Jag finner ingen anledning att bemöta detta. Vi är av samma uppfattning — det kommer att visa sig vid voteringen. Och denna underlåtenhet må väl förlåtas en liten partigrupp som inte har möjlighet att i motionerna täcka in alla förslag. Om kammaren skulle bifalla motion 1186, skulle det självfallet få samhällsekonomiska följder. Fördelningen kommer att påverkas, i detta fall till förmån för landets studerande. Herr talman! Med hänvisning till vad jag nu har anfört vill jag yrka bifall till motion 1979/80:1186 av Lars Werner m.fl. i dess helhet.
Herr talman! Jag brukar inte gå upp replik mot vpk så värst ofta. Ändå vill jag nu peka något på hur vpk jobbar och var <e har sina intressen. Jag skall gå igenom vpk:s motionsförslag med anledning av studiestödsavsnittet i budgetpropositionen. På studiemedelsområdet, dvs. när det gäller studier på företrädesvis eftergymnasial nivå vid högskolor och universitet, har vpk föreslagit stora förbättringar. Man vill höja totalbeloppet i studiemedelssystemet med 43 96. Man vill höja bidragsdelen i samma system med 110 96. Man vill höja fribeloppet mot egen inkomst med 260 26, höja barntillägget med 100 0 och göra det återbetalningsfritt, slopa äktamakeprövningen vid återbetalning, vilket mest skulle gynna hemmafruar. Man vill väsentligt öka möjligheten att få studiemedelsskulder avskrivna, m.m. Detta skulle betyda utökade kostnader för statskassan på lågt räknat 1,5 miljarder. Det är 1,5 miljarder av de 100 miljarder som vpk i årets motioner ökar budgetunderskottet med, om deras motioner skulle gå igenom. Vpk är alltså mycket aktivt på studiemedelsområdet. På studiehjälpsområdet är det sämre. Där har vpk motionerat om högre inackorderingstillägg, fria flygresor för vissa elever och en utökning av kretsen som skall vara berättigad till inkomstprövat och behovsprövat tillägg. På vuxenstudiestödsområdet, som den borgerliga regeringen så frejdigt ger sig in på med försämringsåtgärder, har vpk kostat på sig två förslag — förslag som skulle gynna två mycket små grupper studerande om de gick igenom. Man kan inte annat än förvåna sig över vpk:s agerande och aktivitet på studiestödsområdet. År efter år kommer man med motioner och stor aktivitet för att ge mycket bättre ekonomiska förhållanden till studerande i eftergymnasial utbildning — i många fall säkert bättre förhållanden än vad förvärvsarbetande lyckas släpa ihop till. Samtidigt har man några slarvigt framkastade ändringsförslag på studiehjälpsområdet och vuxenutbildningsområdet, de studieområden där det vanligtvis finns barn från arbetarhem och tidigare lågutbildade arbetare. Får jag fråga Raul Bläöcher: Har akademikerna helt tagit över vpkgruppen? Hur är det med kontakten med arbetarklassen, med dem som ni brukar kalla det arbetande folket?

Herr talman! Ja, Ralf Lindström, om vi vill bryta snedrekryteringen genom att öka de studiesociala resurserna tror jag inte vi kommer någon vart genom att i denna debatt spela ut de studerande mot löntagarna i landet. Så enkel är inte denna fråga, och det vore helt fel att föra debatten på ett sådant sätt. De krav som vi har rest i vår motion är berättigade, om man vill komma till rätta med snedrekryteringen. Vi har utformat förslagen tillsammans med de studerandes organisationer. På många punkter sammanfaller våra förslag med sådana som de studerande själva framfört. Att detta skulle vara någon eftergift åt speciella akademiska intressen är en mycket märklig tolkning av Ralf Lindström. Det är ju för att möjliggöra för barn från arbetarhemmen att i ökad utsträckning studera vid högskolorna som vi lägger fram de här förslagen. Man blir väl inte plötsligt ett helt annan människa när man sätter sin fot på högskolan?

Herr talman! Vad jag främst ville visa var vilka intressen vpk har på studiestödsområdet. Raul Blächer säger att de förslag som framförts är berättigade, och det kan jag hålla med om. Men vi måste naturligtvis hela tiden ta hänsyn till hur mycket pengar vi kan avsätta för detta, hur mycket vi har råd med, och därefter får man prioritera. Vi måste försöka fördela de här pengarna rättvist. Vi skall möjliggöra för arbetarbarn att studera vid högskolorna, säger Raul Blächer vidare. Det skall vi göra, men vi måste först möjliggöra för dem att gå den gymnasiala skolan. Det är viktigare att först och främst se till att de har möjlighet att gå igenom gymnasieskolan. Det är ju först därefter man kan studera vid högskolan. Jag tycker också att det är mycket berättigat att de vuxna som tidigare inte haft möjlighet att läsa vid gymnasium eller högskola skall ges den möjligheten genom vuxenutbildningsstödet. Vpk har inte heller där samma intresse som vi, det märks tydligt.

Herr talman! Jag skulle vilja ställa en motfråga till Ralf Lindström: Vart tog det gamla socialdemokratiska kravet om studielön vägen? Som jag sade i mitt tidigare inlägg upprepades kravet i den s.k. jämlikhetsrapporten från SAP och LO 1969, där man hade modifierat det något men där man i alla fall ställde i utsikt socialdemokratiska förslag om att göra om det studiesociala systemet så att det fungerade som en studielön. Det handlar om allvarliga saker. Snedrekryteringen har tagit ny fart sedan studiemedelsreformen genomfördes. Det blev en förbättring under 1960 talet, men sedan har snedrekryteringen ökat igen. Det är fortfarande så att 80 70 av de högskolestuderande kommer från socialgrupp 1, som man kallar det i sådana här sammanhang, och bara 10 96 från socialgrupp 3. Att man skall ha ett studiesocialt stöd också när det gäller gymnasieskolan är en självklarhet. Jag ser inte heller här någon motsättning, och jag ser över huvud taget inte någon principiell motsättning mellan vårt förslag och syftena bakom äldre socialdemokratiska krav. Jag förstår inte varför vi alls skall föra den här diskussionen.

Herr talman! Om man skalar bort en del rutinmässigt ovett mot regeringen och socialförsäkringsutskottets borgerliga majoritet, så finns det mycket i det som Ralf Lindström sade i sitt första anförande som vem som helst kan instämmaii. Det finns ingen ledamot i socialförsäkringsutskottet som känner någon nämnvärd entusiasm över årets betänkande om studiestödet. Hur skulle man kunna göra det? Det rymmer inga krafttag, inga stora reformer. Och visst är det så att mycket av det som har föreslagits från socialdemokratiskt håll är sådant som många av oss gärna skulle vilja vara med om att genomföra. Det är bara det eländet att vi inte har råd. Någonstans måste man hålla igen. Jag tycker ändå inte att det är riktigt att beskriva propositionen och majoritetsbetänkandet som någon sorts våldsam attack på de studerande. En riktigare beskrivning är väl ändå att man, med de begränsade resurser som har kunnat avdelas för ändamålet, har försökt att åtminstone hålla nivåerna någorlunda oförändrade, så att ingen drabbas av stora försämringar. Det är förvisso ett prosaiskt resultat, och som sagt, inte mycket att vara entusiastisk över. På några punkter skulle vi som tillhör majoriteten knappast ha velat vara med om att bifalla de socialdemokratiska förslagen ens om vi hade vetat att pengarna fanns i överflöd. Detta gäller kanske framför allt det förslag som ingår i reservation nr 1, som går ut på en höjning av det s.k. timstudiestödet till vuxenstuderande med ytterligare ett par kronor — till 35 kr. — utöver den höjning som har föreslagits i propositionen. Det kan inte vara meningen att man vid ledighet för studier skall uppbära nämnvärt högre timpenning än när man står kvar i arbetet. Redan med de belopp som utgått i dag lär den effekten icke vara ovanlig. Med en höjning till 33 kr., som föreslagits av regeringen, blir den knappast mindre vanlig, men med en ytterligare höjning till 35 kr., som föreslagits i reservationen, skulle denna effekt kansket.o.m. bli mycket vanlig. Vi kan inte se något skäl att verka för detta. Det är också betecknande att det finns motioner där det yrkas avslag även på den höjning som föreslagits av regeringen. Utskottet har tyckt att det kunde vara en rimlig avvägning att stanna någonstans mittemellan ytterligheterna och tillstyrkte ett förslag som regeringen lagt fram. De socialdemokratiska ändringsförslagen skulle netto medföra en utgiftsökning på 22-23 milj.kr. Att det har stannat vid den summan beror endast på att man har tagit tillbaka en del. Man har gjort det genom att yrka avslag på förslaget om att äntligen avveckla den s.k. äktamakeprövningen i studiemedelssystemet. Det är, för att något omvänt citera Ralf Lindströms eget uttryck, socialdemokratisk jämställdhetspolitik i sin prydno. Jag trodde att vi hade varit överens i riksdagen om att den här ganska fula fläcken på svensk jämställdhetspolitik skulle slutgiltigt utplånas. Det har regeringen föreslagit och det har utskottsmajoriteten biträtt; så icke socialdemokraterna i sin reservation. De vill ta 12 miljoner av jämställdhetsmedel för att minska underskottet i sin egen budget. Om Raul Blächer och vpk är kanske inte så mycket att säga. Socialdemokraterna förbrukar 22 miljoner netto som vi andra inte har ansett oss ha råd med denna gång. Vi vill bl.a. avvakta studiestödsutredningen för att se vad som därefter kan göras. Det finns, Raul Blächer, ingen pekpinne till studiestödsutredningen att den inte får lov att kosta några pengar. Vi får väl se vad den föreslår. Men när man hör Raul Blächer och läser vpk:s motion ser man verkligen miljonerna rulla hundratal efter hundratal. Det är nog inte någon riktig mening med att ta upp en debatt om sådana förslags inverkan på samhällsekonomin. Det behövs inte. Det grövsta ögonmått räcker till att avgöra att detta ligger långt utanför varje seriös debatt i det ekonomiska läge som vi har i landet i dag. Herr talman! Jag nöjer mig med detta och yrkar bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i alla dess 38 punkter.

Herr talman! Nils Carlshamre pekade på det elände som vi lever under, att viinte har råd. Han säger att vårt förslag är en våldsam attack. Jag skulle vilja fråga Nils Carlshamre: När man ändå satsar litet, varför satsar man då på dem som minst behöver det? Jag avser jämställdhetssatsningen på studerande som har make som tjänar över 150 000 kr. Jag tycker inte det är det som vi nu skall satsa pengar på. Sedan, herr talman, har jag roat mig med att titta tillbaka litet i socialförsäkringsutskottets betänkanden på studiestödsområdet fr.o.m. 1973 och till 1979, sammantaget en ganska upplysande läsning. När riksdagen 1973, 1974 och 1975 behandlade studiestödet reserverade sig folkpartiet och vpk för en höjning av totalbeloppet i studiemedelssystemet från 140 96 till 150 96 av basbeloppet. Det är f. n., i likhet med då, 140 26. Moderaterna, folkpartiet 'och vpk reserverade sig för en höjning av bidragsdelen i studiemedelssystemet till 25 96 av totalbeloppet. Denna ville man också ha värdesäkrad. Moderaterna och folkpartiet reserverade sig då också för en Efter regeringsövertagandet 1976 har folkpartiet inte tagit något initiativ till förbättringar i den här riktningen. Moderaterna i utskottet upphörde även de att kräva dessa förbättringar efter regeringsskiftet 1976. Åren 1977 och 1978 teg man still. Men 1979, när moderaterna agerade utanför regeringen, reserverade man sig plötsligt åter för en höjning av totalbeloppet till 150 96 av basbeloppet. Man föreslog också ett planmässigt genomförande av en successiv höjning upp till 180 26. Nu, när moderaterna återigen i regeringsställning har möjligheter att aktivt påverka utvecklingen, då har intresset plötsligt svalnat. I år ser vi i betänkandet inga reservationer från moderaterna. Det här är alltså, Nils Carlshamre, den nya högerpolitiken, den som nu kallas moderatpolitik. Den följer väl konjunkturen — inte den ekonomiska konjunkturen utan den politiska konjunkturen. I oppositionsställning framställer man många populära förslag. I regeringsställning blir dessa förslag luft. Avslöjande är det i varje fall.

Herr talman! I budgetpropositionen föreslås att bidraget till uppsökande verksamhet på arbetsplatser skall räknas upp med 4 milj.kr. från 22 milj.kr. till 26 milj.kr. och att bidraget till utbildning av fackliga studieorganisatörer skall höjas med 1 milj.kr. till 9 milj.kr. Detta innebär en höjning av de båda anslagen med 18 resp. 12,5 90. Socialförsäkringsutskottet biträder förslagen. Dessa höjningar skall ses mot bakgrund av det mycket kärva ekonomiska läge som råder i vårt land. På område efter område tvingas vi till stor återhållsamhet. Hur ofta måste vi inte säga nej till mycket måttliga anslagshöjningar på för oss angelägna områden under åberopande av att pengarna saknas? Varenda en av ledamöterna i denna kammare torde ha upplevt detta i sina resp. utskott. Med all respekt för att det här rör sig om ett för många människor mycket viktigt område, så kan jag dock inte anse det vara så speciellt viktigt att vi nu måste höja redan betydande anslag med stora belopp. På de ifrågavarande områdena har skett mycket kraftiga höjningar under de senaste åren, något som saknar motstycke på de flesta andra områden. Med hänsyn till det ansträngda budgetläget och till det förhållandet att det redan utgår mycket betydande anslag skulle det ha varit naturligt att yrka bifall till motion 1169, innebärande att de ifrågavarande bidragen skall utgå med oförändrade belopp, dvs. 22 milj.kr. resp. 8 milj.kr., också under budgetåret 1980/81. Dock avstår jag vid det här tillfället från att ställa något yrkande. I budgetpropositionen föreslås också att timstudiestödet skall höjas med 3 kr. från 30 kr. till 33 kr., dvs. med 10 26. Även här biträder utskottet förslaget. Genom studieledighetslagen ges möjlighet till studier under arbetstid som betalas med timstudiestöd. Detta stöd skall då jämföras med den aktuella timförtjänsten, som i ett stort antal fall är betydligt lägre. Det lönar sig alltså rent ekonomiskt för många anställda att delta i någon studiecirkel i jämförelse med att utöva sitt ordinarie arbete. Det råder inget tvivel om att detta har medfört en betydande frånvaro från arbetet med konsekvenser för produktionen i många företag. Många väljer alltså hellre att studera och därvid erhålla en högre timförtjänst än att deltaga i sitt arbete. Det finns verkligen ingen anledning att förmena de anställda rätten och möjligheterna att utbilda sig. Men detta bör kunna ske i sådana former att det inte får kraftigt negativa konsekvenser på arbetsplatserna. Det finns exempel på att större delen av arbetsstyrkan i ett företag har begärt ledighet för studier, varigenom företagets produktion närmast helt stoppats, vilket inneburit ett produktionsbortfall med mycket stora belopp. Det finns också exempel på att studierna gällt områden som inte förefaller vara de mest angelägna för studier på arbetstid. Det finns alltså anledning att se över hela det här systemet, även om socialförsäkringsutskottets ledamöter inte anser sig ha förmärkt något missbruk. Vi befinner oss nu mitt uppe i en avtalsrörelse. Senast i dag har vi ju på ett påtagligt sätt blivit påminda om den krassa verkligheten, att det inte finns några utrymmen för kraftiga lönehöjningar — allra minst i tvåsiffriga procenttal. Att då Sveriges riksdag skall gå före med att kraftigt höja timstudiestödet, som av många direkt jämförs och jämställs med timförtjänsten, anser jag vara allvarligt. Det finns således, herr talman, flera skäl att säga nej till den höjning av timstudiestödet som här föreslås. Därför yrkar jag bifall till motion 1639, vilket innebär att timstudiestödet skall utgå med oförändrat belopp, 30 kr., även under nästa budgetår.

Herr talman! När vi nu behandlar besvärsorganisationen inom socialförsäkringssystemet kan vi konstatera att läget är ytterst allvärligt vid landets besvärsinstanser. Enligt de uppgifter som vi erhållit i utskottet uppgick ärendebalansen för försäkringsrätterna vid 1979 års utgång till 16 629 mål, medan under året har avverkats 7 600 mål. Detta innebär att de försäkrade får vänta två år på förmåner som utgör deras enda inkomst. Försäkringskassan måste också handlägga och fatta beslut om vissa ärenden utan ledning av rättspraxis. I synnerhet för bedömningen av ärenden om ersättning från den nya arbetsskadeförsäkringen är detta allvarligt. Från allmän rättssynpunkt kan detta förhållande inte accepteras. Med anledning av den katastrofala situation som råder inom besvärsorganisationen har socialdemokraterna i utskottet i en reservation som bygger på motion 161 föreslagit inrättande av en försäkringsrätt i Malmö. Vi finner mycket starka skäl tala för en fjärde försäkringsrätt, omfattande södra Sverige och placerad i Malmö. Detta var också utredningen inne på då man för några år sedan skapade den nuvarande organisationen. Enbart befolkningen i Skåne och Blekinge, ca 1,2 miljoner människor, utgör tillräckligt underlag för en försäkringsrätt. De borgerliga ledamöterna i utskottet har gått emot vårt förslag, vilket är underligt med hänsyn till den allvarliga situation som råder vid försäkringsrätterna. Majoritetens ställningstagande är inte logiskt med hänsyn till det man säger i betänkandet: ”Särskilt för försäkringsrätten för Södra Sverige har prognoserna för måltillströmning och målavverkning slagit fel.” En logisk slutsats av detta uttalande bör vara att man bifaller förslaget om inrättande av en fjärde försäkringsrätt. Utskottets majoritet är nöjd med den förstärkning som statsrådet föreslår, men det räcker inte för att uppnå balans — det måste man vara medveten om. Utskottets majoritet vill enligt betänkandet ha större erfarenhet av hur försäkringsrätterna fungerar efter det att igångsättningssvårigheterna övervunnits. Med anledning av det uttalandet vill jag säga att man redan nu har ett bra grepp över hur försäkringsrätterna fungerar. De fungerar dåligt med otillräckliga resurser. Det sker en stor eftersläpning av ärenden. Det är alltså olyckligt att vänta ytterligare. Redan i dag finns det mycket starka skäl för inrättande av en besvärsrätt i Malmö. För enskilda människor är detta en mycket viktig fråga. I dag tvingas de försäkrade vänta flera år på förmåner som utgör deras enda inkomst. Ur rättssynpunkt kan eftersläpningen inom besvärsorganisationerna inte accepteras. Med denna motivering vill jag yrka bifall till socialdemokraternas reservation.